Fru talman! Det finns i dag fler kvinnor än män i Sverige. Ändå betraktas vi ofta som en minoritet. Kvinnor ses, på samma sätt som barn, handikappade och äldre, som en särskild grupp som avviker från det normala. Med andra ord behandlas vi som en minoritet trots att vi är fler. Hur kan detta komma sig? Ja, det är inte en slump eller en förarglig miss, utan helt enkelt ett bra exempel på hur maktstrukturen i samhället ser ut. Vi lever i ett samhälle där mannen är normen. Män och det män gör värderas högre än kvinnor och det kvinnor gör. Den manliga maktstrukturen har påverkat oss alla -- både kvinnor och män. Många av oss kvinnor tar på oss ansvaret och känner skuld för att vi är underordnade männen. Därför är också underordningen ibland svår att se i vardagen. Statistiken över hur fördelningen av samhällets resurser ser ut talar dock sitt tydliga språk. Det gäller t.ex. löner; kvinnor har generellt sett lägre löner än män. Det gäller arbetstider; kvinnor har sämre arbetstider än män. Det gäller positioner i näringslivet; det är inte kvinnor som sitter i bolagsstyrelser eller som är verkställande direktörer. Det gäller även våldet mot kvinnorna i samhället. Våldet mot kvinnor är det tydligaste uttrycket för kvinnors underordning i samhället. Det mesta våldet sker dessutom fortfarande inom hemmets väggar. Det sexuella våldet har fått ökad uppmärksamhet i massmedia, men sällan förs ett resonemang om bakgrunden och orsakerna till våldet mot kvinnor. Jag har personligen en känsla av att vi just nu är inne i en period när det blivit mer tillåtet att utöva våld mot kvinnor och uttala kvinnoförakt. Vi har tidigare haft en del uppmärksammade domar. Jag tänker t.ex. på styckmordsrättegången. Det finns också andra exempel på domar som visar att kvinnor värderas på ett annat sätt än män. Förtrycket eller, med ett annat ord, överordningen har alltså två ansikten -- dels ett klassbundet där överklassen -- makthavarna -- systematiskt har utnyttjat de arbetande, dels ett könsbundet där männen som grupp systematiskt utnyttjat kvinnorna. Jag tycker här att de borgerliga partierna har en felsyn när de tror att jämställdhet handlar om attitydförändringar. Det är självklart viktigt att ändra attityder i samhället, men om man skall förändra samhället, så att man får ett jämställt samhälle där män och kvinnor har samma värde, måste man också ändra på de underliggande maktstrukturerna. Det krävs alltså att vi ändrar på båda dessa maktstrukturer. Det kan bara ske genom att kvinnorna blir medvetna om och själva kan se förtrycket. Kvinnors kamp för självständighet och jämlikhet är, som vi har hört tidigare, inget nytt. Det har en lång historia. Det var faktiskt så sent som 1920 som gifta kvinnor fick rätt att ta ett arbete utan makens medgivande, och inte förrän 1939 infördes förbud mot att avskeda kvinnor som gifte sig eller fick barn. Fortfarande tio år efter det att jämställdhetslagen trädde i kraft kan vi se att vi har långt kvar innan vi har uppnått jämställdhet. Fortfarande betraktas kvinnor som ting som är till för att behaga mannen. Ett sådant exempel hittade jag i en av morgontidningarna. Jag har en kopia av det här. Ett stort företag annonserar inför Mors dag med en huvudlös kvinnokropp som skall göra far glad, som det står i texten. Vi kommer från vänsterpartiets sida att anmäla den här annonsen till KO för könsdiskriminering, och jag skulle vilja uppmana de andra partierna att också göra det. Det som är förnedrande i annonsen är inte att man visar underkläder, utan det sätt på vilket det sker och de associationer som texten kan ge. Kvinnan reduceras till ett ting, en kropp utan huvud -- utan egen tankeförmåga -- vars uppgift är att göra mannen glad. Detta är ett exempel på att det ännu är långt kvar till jämställdhet mellan kvinnor och män. Men det finns flera. Kvinnorna har, som jag tidigare sade, de lägre lönerna, de sämre arbetstiderna och dessutom de tyngsta jobben. Löneskillnaderna ökar i dag mellan kvinnor och män. I det läget hade vi från vänsterpartiets sida hoppats att regeringen skulle ta jämställdhetsutredningens förslag på större allvar och komma med förslag på rejäla förbättringar. Tio år med den gamla jämställdhetslagen har ju, som man också konstaterar i betänkandet, faktiskt inte inneburit några större framsteg för jämställdheten. De kvinnor i Sverige som drabbas av kollektiv lönediskriminering, som drabbas av att man avtalat bort jämställdheten eller som drabbas av sexuella trakasserier på jobbet hade nog velat ha -- och behövt ha -- en hårdare lagstiftning. I ett läge när jämställdhetsarbetet avstannat och kvinnornas villkor försämras behövs mer än någonsin en jämställdhetslag som lyfter fram kvinnornas rättigheter. Det behövs en lag som med sina krav och sanktionsmöjligheter visar vad samhället tycker om jämställdhet. Att den nya lagen i så liten utsträckning tagit till sig av tio års erfarenhet måste betyda att man inte tar jämställdhetsfrågorna på allvar. Det blir till vackra ord, men till intet förpliktande vackra ord. Det är också symptomatiskt att utskottsmajoriteten funnit regeringsförslaget så perfekt att man avstyrker samtliga motionskrav. Endast i ett fall gör utskottet ett uttalande. Jag vill passa på att säga att jag tycker att det är bra att det av lagen framgår att den främst syftar till att förbättra förhållandena för kvinnorna. I övrigt närde jag faktiskt en förhoppning om att utskottsbehandlingen skulle kunna komplettera och rätta till åtminstone några av de uppenbara brister som med regeringens förslag fortfarande finns i lagen. Men icke så! Kvinnornas kamp för jämställldhet kommer inte att få någon draghjälp av den nya lagen, tyvärr. Dess bättre finns det fortfarande en levande kvinnorörelse utanför det här husets väggar och utanför regeringskansliets väggar. Dagens unga kvinnor har större kunskaper och ställer större krav på ett jämställt liv. Man accepterar inte på samma sätt som vi som tillhör en annan generation de orättvisor som faktiskt finns. Man ser ett arbete som en självklarhet, och det tycker jag är viktigt -- en av de viktigaste förutsättningarna för jämställdhet är att kvinnorna har rätt till ett arbete. Jag tänker ta upp några av de förslag som vänsterpartiet har lagt fram men som utskottsmajoriteten avstyrkt. Det första av dem gäller lagens omfattning. Även den nya lagen kommer att vara begränsad till att omfatta arbetslivet. Det är en allvarlig brist. Vi har i vår motion krävt att hela samhällslivet skall omfattas av lagen. Det är också så att människor i största allmänhet uppfattar att lagen gäller för hela samhället och inte bara på arbetslivets område. Utbildningsområdet är ett område där jämställdhetslagen borde gälla, framför allt därför att utbildningen har en strategisk betydelse när det gäller att skapa förutsättningar för att uppnå jämställdhet i arbetslivet och i samhället i övrigt. Vi vet att utbildningsområdet präglas av samma brist på jämställdhet som samhället i övrigt. Det är även där männens villkor som gäller, och det är männen som är normen. Utskottets motivering, att ett bredare tillämpningsområde skulle göra lagen alltför allmän, håller inte, inte heller hänvisningen till att regeringsformen innehåller förbud mot könsdiskriminering. Det är snarare ännu allvarligare att lagen inte skärps när den visar sig inte räcka till. Självfallet kan en lag som täcker hela samhällslivet ändå göras konkret och tydlig. En annan märklig inställning är att utskottet inte vill acceptera jämställdhetslagen som en minimilag, en lag som man inte kan avtala bort. Det är enligt vad jag förstår unikt inom arbetsrättens område att man i ett kollektivavtal kan ställa lägre krav än vad som stadgas i lagen, och det är för mig helt obegripligt att utskottet inte kunnat enas om en skärpning av lagen i det avseendet. I stället skriver man att ''regler om aktivt jämställdhetsarbete har bäst förutsättningar att bli respekterade och tillämpade på ett riktigt sätt om de uppfattas som normer för gemensamma strävanden på arbetsplatserna.'' Det är ju goddag -- yxskaft! Lagen har kommit till för att vi lever i ett ojämlikt samhälle och under en manlig maktstruktur. Vem är det då som styr vilka normer som finns på en arbetsplats? Om de rådande normerna är att jämställdhetsarbete är något onödigt tjafs, är det då det som skall vara utgångspunkten för kollektivavtalet? Jämställdhetsutredningen har visat att den nuvarande lagen inte har räckt till, bl.a. därför att man i kollektivavtal har haft så allmänt hållna skrivningar om jämställdhet att det har i frågasatts om de över huvud taget kan grunda rätt till skadestånd. Varför vill socialdemokraterna i utskottet inte ändra på det? Det skulle finnas en ''stabil majortet'' för en sådan skärpning av lagen. Utom vänsterpartiet har både folkpartiet och centern framfört sådana krav. Ett annat område där regeringen och utskottet backar från jämställdhetsutredningens krav är när det gäller kollektiv lönediskriminering. Sedan mitten av 1980-talet har löneutjämningsprocessen stannat av. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män ökar nu åter. 1989 fick t.ex. privatanställda LO-män en genomsnittlig lönehöjning med 159 kr. per månad mer än vad kvinnorna fick. Därför anser vi också att propositionens förslag till bestämmelser om lönediskriminering är helt otillräckliga. Vänsterpartiet kräver att arbetsgivarna åläggs skyldighet att verka för utjämnade av löneskillnader mellan män och kvinnor som utför arbete som är lika eller av lika värde. En annan avgörande brist när det gäller den föreslagna regleringen av lönediskriminering är att det saknas regler som gör det möjligt att rättsligt angripa kollektiv lönediskriminering. Nu krävs nämligen att det finns ett annat arbete på samma arbetsplats som är lika eller av lika värde att jämföra med. Så är det ju inte alltid. I USA finns en lagstiftning mot kollektiv könsdiskriminering som visat sig vara mycket värdefull som hjälpmedel när det gäller att bekämpa de könsrelaterade löneskillnader som finns mellan större kollektiv av manliga och kvinnliga anställda. Eftersom den faktiska lönediskrimineringen av kvinnor huvudsakligen sker genom att kvinnodominerade yrken betalas sämre än motsvarande yrkesgrupper där män dominerar, är det nödvändigt med regler som möjliggör att hela kollektiv uppvärderas. Jämställdhetsutredningen föreslog i sitt betänkande att arbetsgivarna skulle åläggas skyldighet att verka för att utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor när de utför arbete som är lika eller av lika värde. Utredningen föreslog också att JämO skulle ha rätt att vitesförelägga arbetsgivare som inte rättade sig efter en uppmaning att vidta åtgärder mot könsrelaterade löneskillnader. Utskottets motivering är lång, men faktum kvarstår. Om kollektivavtal innehåller bestämmelser som innebär lönediskriminering av kvinnor kan diskrimineringen inte försvaras med hänvisning till att det rör sig om kollektivavtal. Det måste gå att med lagens hjälp komma till rätta med kollektiv lönediskriminering! Ett område som är nog så viktigt och som har berörts av flera talare före mig är arbetsdomstolens sammansättning. Av domstolens ledamöter är endast 18 % kvinnor, och det är inte ovanligt att mål enligt jämställdhetslagen avgörs av en helt manlig domstol. Det här är faktiskt en allvarlig brist. Utskottet håller med om att kvinnors och mäns liv och arbete skiljer sig så mycket åt och att de har så olika erfarenheter i arbetslivet att dessa erfarenheter kan ha betydelse för synen på jämställdhet. Sedan skriver utskottet ändå: ''Dessa förhållanden kan däremot inte vara skäl att införa särskilda regler att en domstol är domför endast om både män och kvinnor finns representerade.'' Ja, fru talman, det är goddag -- yxskaft igen. Man kan väl inte först konstatera att kvinnors och mäns erfarenheter är så skilda att de påverkar synen på jämställdhet, och sedan skriva att det inte finns skäl att införa särskilda regler för domstolens sammansättning av kvinnor och män! Det borde verkligen vara skäl att införa en garanti för att kvinnor finns med i arbetsdomstolen! Jag vill upprepa det jag sade i början av mitt anförande: Det finns fler kvinnor än män i samhället. Kvinnor är ingen minoritet vars intressen skall skyddas. Kvinnorna utgör i samhället en majoritet som utsätts för diskriminering på grund av att det är männen som har makten. Det är därför vi har en jämställdhetslag, eller hur? Det finns fler andra krav som vi har ställt men som också har avstyrkts av utskottet. Det gäller bl.a. kravet att redovisa lönestatistisk uppdelad på kön, vilket är viktigt för att man med siffror och fakta skall kunna visa att det faktiskt pågår en diskriminering. Det gäller kravet på ett nytt arbetsvärderingssystem. Vi kräver att man skall kunna jämföra de olika arbetsuppgifter som kvinnor och män har. I dag anses det t.ex. mycket tyngre att lyfta 60 kg en gång än att lyfta 10 kg sex gånger. Men frågan är vilket som är tyngst. Det gäller stärkta rättigheter för kvinnor i mansdominerade miljöer. Arbetsgivare borde vara skyldiga att anställa en person av underrepresenterat kön vid likartade meriter. Vidare gäller det -- som flera tidigare varit inne på -- krav på strängare förbud mot sexuella trakasserier. I regeringens proposition har jämställdhetsutredningens förslag till förbud mot sexuella trakasserier urholkats. Regeringen anser att redan befintlig straff och skadeståndslagstiftning är fullt tillräcklig. Utskottet tror som regeringen. Vi i vänsterpartiet tror inte att de 17 % av kvinnorna på arbetsmarknaden som enligt JämOs enkät varit utsatta för sexuella trakasserier delar den uppfattningen. Det är av utomordentlig vikt att utredningens mer ambitiösa förslag inte försämras. Jag vill något kommentera jämställdhetslagens sanktionsmöjligheter. Vi har i vår motion krävt kraftigt höjda skadeståndsbelopp vid brott mot jämställdheten. Även här gäller det att sanktionen vid brott mot lagen speglar samhällets värderingar. Låga skadeståndsbelopp visar att samhället inte prioriterar jämställdhetsarbetet. Dessutom medför låga skadeståndsbelopp att det blir billigt att köpa sig fri från att följa lagen. Västerpartiet vill att jämställdhetslagen skall vara ett effektiv medel och ett stöd för kvinnorna i kampen för jämställdhet, men det förutsätter att lagen också får tänder. Vi anser att jämställdhetsutredningens förslag till kraftigt höjda skadeståndsbelopp måste genomföras. Den gamla lagen har funnits ganska länge, och ingen arbetsgivare kan i dag hävda att han inte har kunnat anpassa sig till lagens krav. Det är därför dags att höja skadeståndsbeloppen. Herr talman! Jag vill övergå till att ta upp några av de motionskrav som vi i vänsterpartiet reste under den allmänna motionstiden och som också behandlas i detta betänkande. Det första kravet handlar om EG, offentlig sektor och kvinnor. Vi har i en motion krävt att det skall tillsättas en arbetsgrupp som specifikt skall se över frågan om EG och den offentliga sektorn. En sådan arbetsgrupp bör bestå av en majoritet av kvinnor. Vi har framfört detta krav, eftersom vi vet att den svenska offentliga sektorn är unik och att den har en alldeles avgörande betydelse just för kvinnorna. Den offentliga sektorn är arbetsgivare för en majoritet av de kvinnor som i dag förvärvsarbetar, och den är också -- vilket inte är minst lika viktigt -- en förutsättning för att vi kvinnor skall kunna arbeta i den stora omfattning som vi gör. Det är just därför som det är angeläget med en särskild arbetsgrupp som skall se över den offentliga sektorn. Det finns många vulgärinslag i debatten om EG och ett eventuellt svenskt medlemskap, men en sak är oomtvistad. Det svenska välfärdssystemet och kvinnornas höga förvärvsfrekvens är någonting som är unikt i världen och i jämförelse med EG länderna. Det är detta välfärdssystem som vi riskerar att rasera, när vi inte längre kan föra en självständig ekonomisk politik i Sverige. Anpassningen, eller snarare underordningen, till det internationella kapitalet kommer att innebära minskade inkomster att använda till generell välfärd. Medlemskap i EG är ett led i den underordningen, och vi anser därför att det är utomordentligt viktigt att den stora grupp kvinnor som i dag finns inom den offentliga sektorn visas den respekt som dessa kvinnor förtjänar genom att man särskilt studerar konsekvenserna för dem vid ett svenskt medlemskap. Ett annat område som vi har tagit upp i våra kvinnormotioner är hur kvinnor behandlas i ekonomisk avseende. Jag har redan varit inne på löneskillnaderna och lönestatistiken, så jag tänker här närmast ta upp statsbudgetens brist på kvinnoperspektiv. I årets budgetshandlingar har jag letat efter den redovisning av fördelningen av ekonomiska resurser på kvinnor och män som riksdagen beslutade om redan 1988. Och herr talman, den redovisningen finns inte! Hela budgetförslaget är skrivet på ett traditionellt sätt och som om det inte fanns skillnader i mäns och kvinnors villkor. Budgeten är så att säga könsblind. Utskottet skriver visserligen att ''vissa'' uppgifter om fördelningen redovisas. Men det är allt det lilla. Jag vill fråga utskottets ordförande: Var kan jag finna dessa redovisningar? Jag har letat. Budgeten, den ekonomiska politiken och i stor utsträckning också regeringspolitiken är skapad av män. De stora ekonomiska beslut som under senare år har fattats har gynnat män, samtidigt som de fört med sig andra konsekvenser för kvinnor som grupp. Ett exempel på detta är skatteomläggningen, som bevisligen ger minst till dem som har låga löner. Det är bra att den skall utvärderas från jämställdhetssynpunkt. Vidare har riksdagen fattat beslut om försämrad sjukersättning och försämrad ersättning för vård av sjuka barn. Dessa beslut drabbar kvinnor -- särskilt de lågavlönade inom industrin och offentlig sektor -- hårdare än män. Ett EG-medlemskap kommer sannolikt också att få helt andra konsekvenser för kvinnorna, osv. Det går att göra listan lång. Om man frågar kvinnor vilken ekonomisk och social reform de helst skulle vilja ha, blir det nästan entydiga svaret: sex timmars arbetsdag med en bibehållen lön. Varför har denna reform, som garanterat önskas av en majoritet av svenska folket, alltid fått stå tillbaka för andra reformer? Jag anser att det finns en underlig kluvenhet i socialdemokratins syn på jämställdhet. Å ena sidan inser man och accepterar att samhället är ojämlikt och att den manliga normen och den manliga överordningen finns kvar som en social och ekonomisk princip. Å andra sidan är man inte beredd att göra något åt saken, annat än så att säga kosmetiska förändringar. Vilka slutsatser drar Gustav Persson av att det har fattats så många stora ekonomiska beslut som slår hårdare mot kvinnor än mot män? Är det en slump och en tillfällighet? Eller har det att göra med maktstrukturen i samhället? Det är känt och det har sagts flera gånger i debatten att kvinnor i Sverige förvärvsarbetar i samma utsträckning som männen. Det är en viktig förändring och i sig en framgång för jämlikhetsarbetet. Men kvinnorna har också fått betala ett högt pris. Inträdet på arbetsmarknaden har skett på männens villkor, och kvinnorna har fått klara av hemarbetet efter arbetsdagens slut. Arbetsorganisation, arbetsmiljö och arbetsredskap har varit anpassade för män. Det visar sig också att arbetsskadorna ökar bland kvinnorna. Det finns en lång rad konkreta åtgärder som skulle kunna vidtas för att förändra kvinnors villkor i arbetslivet. Vi har framfört en del förslag i våra motioner, men samtliga har avstyrkts, vilket vi beklagar. Den grundläggande förändringen som bör genomföras är att bryta det maktsystem som inom sig både inrymmer en kapitalistisk marknadsekonomi och en patriarkal maktstruktur. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 6, 10, 19, 34, 40, 47, 56 och 63. I övrigt står vi i vänsterpartiet bakom de reservationer som vi har undertecknat.

Herr talman! Det är naturligtvis svårt att hinna svara på alla frågor som ställts. Jag vänder mig först till Charlotte Branting, som säger att vi skulle få en bredare arbetsmarknad genom en privatisering. Jag är inte så övertygad om att man åstadkommer det. För detta krävs så enormt stora insatser. Jag tror inte att man kan bredda vårdsektorn på det sättet. Charlotte Branting nämnde också att kvinnor inte får ledighet i samband med graviditet och omplaceringar. Det kanske har inträffat. Men jag har erfarenheter från försäkringskassan i Uppsala län, och där betalar man ut ersättningar ganska ofta. Jag tror att försäkringsöverdomstolen har ändrat en del på praxis i sådana fall. Men det är möjligt att det finns anledning att följa upp detta ytterligare. Maggi Mikaelsson säger att detta att vi är så bra i Sverige säger mer om förhållandena i utlandet. Det är sant. Det är sämre utomlands; vi har lyckats bättre. Det är bara det jag har sagt. Men jag säger också att det fortfarande finns brister. Maggi Mikaelsson undrar varför vi tvingas försämra socialförsäkringen. Vi tvingades till det just vid detta tillfälle. Men det var ju för att kunna behålla de viktigare delarna i socialförsäkringen, kunna göra insatser för alla de människor som verkligen behöver det; inte minst alla de kvinnor som jag beskrev och som har de här svårigheterna. Det är ju slutligen så att all praktisk politik är prioritering. Det har vi socialdemokrater fått lära oss i hög grad. Det gäller inte minst när man har det svårt ekonomiskt, vilket vi för närvarande har här i landet. Maggi Mikaelsson sade att jag bara talar om historien. Jag tyckte att jag pratade om det aktuella. När jag i början citerade våra mål handlade det väl om framtiden. Jag håller mig inte alls kvar i historien. Jag använder den för att visa att vi åstadkommer förändringar. Det är litet bekymmersamt att man inom vänsterpartiet tror så mycket på lagstiftning. Jag har pratat med många av era partivänner som säger: Jag förstår inte att vissa av mina partikamrater tror så mycket på lagstiftning. På den punkten tycker jag att man borde vara litet försiktigare. Enligt Mona Saint Cyr är min beskrivning tydligen att vi lever i den bästa av världar. Ja, för kvinnorna i världen är Sverige ett av de bästa länderna -- Finland låg före i FN-studien -- och det tycker jag att vi skall vara stolta över. Mona Saint Cyr säger också att jag tar upp alla områden. Ja, det är just det jag gör. Om vi skall åstadkomma jämställdhet mellan kvinnor och män måste vi arbeta på alla områden; därför behandlar jag detta så brett som möjligt. Här har nämnts passivitet inom facket i vissa avseenden. Jag kan hålla med om att det förekommer. Men vi måste ändå kräva att också kvinnorna tar sitt ansvar i facket. Det tror jag att de kommer att göra i större utsträckning i framtiden. Nu är min talartid slut. Jag får återkomma senare.

Herr talman! Jag vidhåller inte, Gustav Persson, att du pratar om historien. Men du befinner dig i historien. Du beskriver nutiden men har inga visioner. När det gäller framtiden och målsättningen för jämställdhetspolitiken finns det en bred enighet om de övergripande målen. Jag har inte heller någon övertro på lagstiftningen, men lagens uppgift är ju ändå att klargöra normsystem och hur samhället vill att det skall vara. Vi har lagstiftning på en massa områden som är svåra att kontrollera, t.ex. hastighetsbegränsningen på vägarna eller lagstiftningen om ekonomisk brottslighet i landet. Jag tror inte att Gustav Persson skulle komma på idén att föreslå att vi skulle ta bort de lagarna bara därför att vi inte kan kontrollera att de efterföljs. Så fungerar det ju faktiskt inte. Gustav Persson säger också att vi tvingades försämra socialförsäkringen; jag antar att han menar sjukförsäkringen. Detta drabbar ju de lågavlönade kvinnorna som har de tyngsta jobben mycket hårdare än det drabbar t.ex. direktörerna i näringslivet. Därför är det en orättvis försämring. En av de viktigaste jämställdhetsförändringarna är ju att man kan garantera arbete åt alla -- arbete åt alla kvinnor. Tyvärr är ju risken den att regeringen och socialdemokraterna är på väg att lämna den övergripande målsättningen. Det ser jag som väldigt allvarligt. Om man frågar kvinnor vad som är viktigt förutom arbete får man veta att det är sex timmars arbetsdag man vill ha. Varför använder man t.ex. inte den ökande arbetslösheten till att påbörja en arbetstidsförkortning? En kvart om dagen under de närmaste fyra åren skulle sänka arbetstiden till sju timmar. Nu när arbetslösheten ökar borde det finnas utrymme och möjlighet att genomföra en sådan förändring, som skulle vara en stor och viktig jämställdhetsreform. Vi talade tidigare om att kvinnorna har en ganska stor andel i de parlamentariska församlingarna. Men i takt med att den utvecklingen sker flyttas ju också makten ut från parlamenten. Det tycker jag är allvarligt. Makten är ju numera t.o.m. på väg att flyttas ut från Sverige till Bryssel. Det fungerar ju så att maktens herrar nog vet att bevara sina positioner. Det ser jag också som ett hot mot jämställdheten och kvinnornas situation. När det gäller redovisningen av hur budgeten slår för män och kvinnor vill jag ändå vidhålla att jag tycker att det lilla man kan hitta i budgetpropositionen är väldigt torftigt. Jag skulle önska att varje avsnitt i budgeten hade den här redovisningen. Jag uppfattade att det var så man menade när man fattade de här besluten 1988. Då hade man sett mycket tydligt hur t.ex. trafiksatsningarna slår mot kvinnorna i dag. Kvinnorna är ju de som utnyttjar kollektivtrafiken, medan satsningen sker på motorvägsbyggen. Man hade även kunnat se hur satsningar sker när det gäller utbildning och andra områden.
Herr talman! Jag skall koncentrera mig på att fråga Gustav Persson hur det var med dispositiviteten när det gällde jämställdhetsplanerna. Sedan vill jag ansluta till att Gustav Persson talade om att han gav sig in på alla områden och att det var finessen med den här debatten när det gäller jämställdhetsområdet och kvinnors ställning i det sammanhanget. Jag exemplifierade med hur trögt det går med jämställdhetsarbetet hos en offentlig arbetsgivare. Då vill jag fråga Gustav Persson: Skulle det inte passa med att JämO hade tillsynen även på det här området? Är Gustav Persson beredd att bryta upp det offentliga monopolet på det här området för att bredda arbetsmarknaden för kvinnor? Om vi beslutsfattare överlämnar förtroendet åt parterna att se till att jämställdhetsarbetet drivs framåt genom att teckna jämställdhetsavtal, så har vi därmed också överlåtit ansvaret åt arbetstagarparten att beivra och övervaka arbetsgivaren så att han verkligen fullföljer detta. Då skall det också väckas talan om det är så att det inte fungerar. Detta har inte skett. Det råder alltså en stor passivitet på det här området. Hur tänker Gustav Persson komma till rätta med den?

Herr talman! Jag kan hålla med om det mesta som Margot Wallström har sagt och framför allt de fem punkterna som hon redovisade i början av sitt anförande. Det är precis vad vi tycker är krav som är viktiga att ställa för kvinnornas roll och för att stärka jämställdhetsarbetet. En av uppgifterna är att skapa arbete åt alla. Kommer Sverige att som enda land att klara att kombinera låg inflation med full sysselsättning med den ekonomiska politik som regeringen för i dag? Jag tror inte det. Jag skulle vilja ha ytterligare förtydliganden på det området. Margot Wallströms kritik mot de borgerliga partierna är berättigad. Det finns mycket som inte hänger ihop och som verkligen skulle innebära en kvinnofälla om deras politik blev genomförd. Men på vilka avgörande punkter har socialdemokraterna andra recept än moderaterna och folkpartiet för att garantera t.ex. arbete åt alla? När det gäller jämställdhetspropositionen säger Margot Wallström att den utgör ett viktigt steg framåt. Jag vill inte riktigt hålla med om det. Den utgör förvisso steg framåt på vissa områden. Men på många områden har man stannat kvar precis där den nuvarande lagen ligger. Det handlar t.ex. om vem som är bäst skickad att sköta arbetet med jämställdhetsarbetet och vilken status kollektivavtalen skall ha. Vi har nu tio års erfarenhet, och vi har sett att det inte har fungerat särskilt bra. Vi vet i många fall att de kollektivavtal som är slutna har haft så luddiga krav, så okonkreta och oprecisa krav, att de inte har haft någon riktig funktion. Varför kan man inte ta med att kollektivavtalen inte skall tillåtas ha lägre krav än de krav som finns i lagen? Jag tycker att det skulle vara ett förtydligande som skulle underlätta för parterna på avtalsområdet att klara detta bättre under de kommande åren. Det är bra att det finns ett åtgärdsprogram för att motverka våldet mot kvinnor. Jag tog i mitt anförande upp frågan om att våldet mot kvinnor ökar i samhället i dag. Det är allvarligt. Jag saknar återigen en diskussion om de grundläggande samhällsmekanismerna som leder till att våldet mot kvinnorna ökar i samhället i dag. Vidare har vi EG och kvinnorna. Vem är det som har spritt skrämselpropaganda om EG i dag? Från vänsterpartiet har vi krävt att det skall inrättas en kvinnodominerad arbetsgrupp som skall se över hur den offentliga sektorn och kvinnorna påverkas av ett medlemskap i EG. Delar Margot Wallström vår uppfattning att ett EG-medlemskap får andra effekter för kvinnorna i den offentliga sektorn än det får för männen? Utgångspunkten är, på grund av vår unika situation i Sverige med ett välfärdssamhälle och en generell välfärdspolitik, att ett medlemskap kommer att få andra konsekvenser just för kvinnorna.

Fru talman! Just nu bidrar EG till att förstärka svenska kvinnors situation på arbetsmarknaden. När besluten är fattade i anledning av det betänkande som vi nu diskuterar har kvinnorna fått ett verktyg som kan komma att höja lönerna. Dagens debatt handlar om att EG-anpassa jämställdhetslagarna, dvs. skärpa dem. Vi moderatkvinnor har efterlyst en EG-anpassning av lagen i över ett år. Det var långt innan socialdemokraterna i sitt krisprogram vände i EG frågan till följd av de ekonomiska fördelar som ett EG-medlemskap innebär. EG-medlemskapet kommer att kunna bidra till att förbättra svensk ekonomi genom att olika handelshinder rivs ned. Oavsett vad man tycker om EG i övrigt är detta ett faktum, eftersom några alternativa ekonomiskt stabila närmarknader inte går att uppvisa. Svenskt välstånd och svensk välfärd är totalt beroende av våra exportintäkter. Trots detta faktum har vänster och miljöpartirepresentanter hävdat att ett EG medlemskap drabbar kvinnor på ett negativt sätt. De tycks tro att svenska kvinnor kan flyttas tillbaka till spisen mot sin egen vilja. De tycks också tro att kvinnor skulle få sämre ekonomi ju rikare Sverige blir. Nu utgör kvinnorna drygt 50 % av väljarna och därför är resonemanget inte bara insiktslöst utan också en förolämpning mot kvinnorna och deras kompetens. Det förhåller sig precis tvärtom. Dålig ekonomi drabbar svaga grupper värst. Det räcker så väl med att se villkor för kvinnorna t.ex. i de länder som under decennier stått vänstern nära. Vare sig jämställdheten eller den ekonomiska standarden var så vidare värst välutvecklad just där. Däremot kan man konstatera att världens tuffaste jämställdhetslag finns på den av vänstern så avskydda amerikanska kontinenten, nämligen i Canada, där 1 % av lönesumman varje år avsätts för att betala alla de lönehöjningar kvinnor får efter att ha utnyttjat lagen. Det är också på den amerikanska kontinenten som aktieägarna börjar kräva kvinnor i börsföretagens ledningar, vilket nu har spritt sig till Europa och i t.ex. England just lett till tre nya kvinnor i de tre största kemiföretagens ledningar. I amerikanska företagsledningar sitter dubbelt så många kvinnor som i Sverige i procent räknat, bland universitetsprofessorerna fyra gånger så många och bland ambassadörerna nästan dubbelt så många. Italien kan visa upp många fler kvinnor i procent räknat på ledande poster än vi kan. Och i Frankrike träffar man t.o.m. en och annan kvinnlig VD för avfallsanläggningar. Vi har däremot en högre förvärvsfrekvens på bredden, men avancemanget sitter trögt. I Sverige och Tyskland har enligt en internationell jämförelse mellan tio länder kvinnorna minst tilltro till sin förmåga att åstadkomma något och utvecklas på arbetsmarknaden. 65 % av de svenska kvinnorna säger att jobbet bara är ett sätt att få pengar. Och detta i vårt land där självförverkligandet stått i centrum för debatten. Det länder onekligen till eftertanke. Visst har den svenska kvinnan en bra position i många avseenden vid en internationell jämförelse -- hög förvärvsfrekvens, om ock i vissa fall grundad på ekonomiskt tvång. Men en nyanserad bild visar också att kvinnans rättigheter tas till vara i andra länder. Visst finns det nationella skillnader och även exempel på nackdelar för kvinnor i länder som tillhör EG. Men, och detta är det viktiga, dessa skillnader har ingenting med själva EG-medlemskapet att göra utan är grundade på historiska, kulturella och religiösa skillnader och traditioner. Något samband mellan högt skattetryck och hög kvinnlig förvärvsfrekvens kan heller inte påvisas. EG-medlemskapet innebär i stället ökade rättigheter för kvinnor. Dagens EG anpassning av lagen är ett tydligt exempel på detta. Likalönedirektivet med sin innebörd -- samma lön för samma arbete och arbete av lika värde -- togs 1975. Nu 1991, 16 år senare, följer Sverige efter. I en rasande takt hänger Sverige med i EG med andra ord. Men det är kanske något av en tradition. Vi lär ha varit sist i Norden med lagstiftning mot diskriminering. Icke desto mindre gläds vi nu åt skärpningarna i lagen och hoppas att formuleringarna skall visa sig hålla vid en framtida prövning i EG-domstolen både vad avser likalöneparagrafen och vad avser eventuell Langborgereffekt i arbetsmarknadsdomstolen, dvs. övervägande intressen på ena sidan skranket för att hindra målsäganden att få rätt. Danmarks försök att lägga kvinnans rättigheter under fackets avgörande godkändes inte av EG domstolen. Därför tvingades Danmark göra om sin lag 1975/76. Sverige har tillämpat samma metod vad avser aktiva åtgärder, vilket vi djupt beklagar. Vi moderater har därför avsatt extra resurser för JämO. JämO bör givetvis ha tillsyn över hela arbetsmarknaden. Propositionens ställningstagande kan knappast uppfattas som annat än feghet inför arbetsmarknadens parter. Går här kanske skiljelinjen mellan parterna å ena sidan och kvinnornas intressen å andra sidan? Regeringen har här i varje fall tagit ställning för facket. Statsrådet hoppas och tror men gör ändå bocken till trädgårdsmästare utan kontrollmöjlighet. Vi får hoppas att det kan uppstå litet konkurrens mellan de europeiska facken på att bli bäst på aktiva åtgärder. Lagstiftning och konkurrens flyttar nog snarare fram kvinnornas rättigheter än hopp och tro. Den kvinnliga förvärvsfrekvensen stiger i EG. Det är den genomgående trenden även om det finns kortare fluktuationer. Kvinnorna strömmar ut på arbetsmarknaden och kan ta många av de 2,5 och de 5 à 7 miljoner som väntas tillkomma. En hel del av dessa är arbetstillfällen som har drivits ut ur vårt land av den socialdemokratiska politiken. Kvinnorna tar inte bara anställning, utan de startar eget också. Den fria etableringsrätten och möjligheten att starta eget på traditionellt kvinnliga yrkesområden är just det som ger kvinnorna fart på arbetsmarknaden. De kan starta själva, utveckla nya egna idéer och de kan byta arbetsgivare -- det effektivaste sättet att höja sin lön. När monopolen bryts och centralstyrande regleringar avskaffats, så att varje liten marknadskraft kan få den vård han eller hon efterfrågar, då får kvinnorna sin stora chans på bred bas på arbetsmarknaden. Då öppnas möjligheten för den lågavlönade småbarnsmamman att äntligen påverka sin situation, att höja sin inkomst genom arbete. Då är de socialistiska dogmerna begravda. Utskottet hävdar enigt att det är önskvärt att öka det kvinnliga företagandet inom samtliga näringsgrenar. Varför försvårar man då genom de offentliga monopolen för kvinnorna att starta eget inom sina traditionella yrkesområden? I själva verket leder den socialdemokratiska politiken till att man försvårar för kvinnorna på arbetsmarknaden. På samma sätt leder det höga skattetrycket långsiktigt till försämringar på arbetsmarknaden för kvinnor. Det samband mellan högt skattetryck och hög kvinnlig förvärvsfrekvens som vänstern talar om finns inte. Däremot finns det ett samband mellan högt skattetryck och hög arbetslöshet långsiktigt, dvs. sambandet är det omvända mot vad vänstern tror: Högt skattetryck leder till låg förvärvsfrekvens för både kvinnor och män. Just detta kommer att drabba de svagaste när bubblan nu håller på att spricka. Detta har underminerat grunden för det svenska välståndet och riskerar därmed att drabba välfärden. Det är nödvändigt att öppna tjänstemarknaden för privat verksamhet i mycket högre utsträckning än i dag. Just det kan bli kvinnornas räddning. Vårdbehoven minskar ju inte. Efterfrågan på kvinnors arbetskraft, den finns. Nu handlar det om var den bäst kommer till sin rätt och är mest effektiv. Basen för svensk ekonomi måste åter byggas upp, nämligen exportindustrin. I åratal predikade socialdemokraterna att vi kunde leva på att tvätta varandras skjortor, men så är det inte -- i varje fall inte med nuvarande standard, och det gäller oavsett om skjorttvätten och vårdarbetet sker i privat regi eller ej. Avgörande är vad vi kan sälja på exportmarknaden. Den moderata politiken, som till skillnad från den socialdemokratiska stärker de incitament som leder till ökad tillväxt, gynnar de svagaste på arbetsmarknaden. Ju tommare krubban blir, desto mer bits hästarna och då står kvinnorna sig slätt. Det har den socialdemokratiska regeringen redan givit flera exempel på, t.ex. vad gäller barnomsorg och kortare arbetstid. Ju mer som finns i krubban, desto större är chansen för kvinnorna att kunna utnyttja det verktyg som EG-anpassningen av jämställdhetslagen givit. Genom att Sverige på grund av socialdemokraternas tidigare bristande insikt inte är medlem i EG dröjer det tyvärr många år innan svenska kvinnor får chansen att i EG-domstolen pröva vad lagen egentligen är värd i jämförelse med EG-direktivet. Ytterst är det tack vare EG som kvinnorna får ökade rättigheter i Sverige. Dessa skulle med största sannolikhet aldrig ha kommit till stånd utan EG-direktivets pådrivande kraft. Slutligen, fru talman! Av alla felaktiga ställningstaganden som socialdemokraterna gjort är sannolikt det allvarligaste misstaget att man inte i tid har begripit att Sverige tillhör Europa och skall vara med i EG. Sverige skulle troligen nu ha haft en påtagligt tryggare ekonomisk situation i så fall. Vi moderater tog ställning för Europa 1961, för 30 år sedan. Socialdemokraterna borde ha följt oss tidigare. Då skulle t.ex. vi redan ha haft en skarpare jämställdhetslag. Eftersom jag framför hård kritik på den här punkten vill jag också göra motsatsen där det är berättigat. Det gäller att regeringen har insett behovet av information i EG-frågan, men det är oerhört viktigt att fördelningen av dessa projektpengar inte leder till en association med allmänna arvsfonden, dvs. en orättvis fördelning. I min motion A809 från allmänna motionstiden, som behandlas i detta betänkande och som alla kvinnor i moderatgruppen står bakom, finns ett yrkande just om information i de frågor vi nu behandlar. I praktiken har det yrkandet bifallits. Där finns också ett yrkande om EG-anpassning av den svenska jämställdhetslagen. Även om vi inte är helt nöjda med att fackets suveränitet bibehålls i mycket, får vi dock en tvingande lagstiftning i lönefrågan tack vare EG. Det hälsar vi med tillfredsställelse. Fru talman! För att inte förlänga voteringsprocessen avstår jag från att ställa något eget yrkande utan nöjer mig med att ställa mig bakom det yrkande Mona Saint Cyr har framställt för moderaternas räkning.

Fru talman! Jag vill börja med att ta död på en myt -- uppfattningen att mammor är mer sjuka än andra. Hur kan jag säga det när vi får rapporter om att ohälsotalet ökar och att det har skett en dramatisk ökning bland svenska kvinnor? Jag vill understryka mitt påstående med att hänvisa till en rapport som Bi Puuranen har lagt fram utifrån den forskning hon har gjort kring ohälsotalet. Tungt belastade svenska småbarnsmammor stannar hemma från jobbet för att vårda barn. Detta blir de anklagade för. 80 % av småbarnsmammornas frånvaro beror på vård av barn. Ser man däremot till egen sjukdom har småbarnsmödrarna mycket låg frånvaro -- bara 14 %. Jag tycker att det nu är på sin plats att vi får en mera rättvis redovisning av ohälsotalet och att vi får bort den här sjukstämpeln från mammorna. Det är viktigt att vi kan understryka att det är attraktivt att anställa även mammor på dagens arbetsmarknad. Vi måste hitta bättre lösningar på barnomsorgen. Varför kan inte även papporna vara hemma och vårda sjukt barn? Kvinnor arbetar mer än män. Det beror mest på att det fortfarande är kvinnorna som har det samlade ansvaret för hemarbetet. Hemarbetet behövs. Jag tror inte att någon tidigare i debatten har tryckt på att just familjen måste kunna fortsätta att vara den fasta punkten i dagens stressade samhälle. Det måste vi finna former för. Vi har olika lösningar på det här. Det innebär inte att vi för den sakens skull antar att det just är kvinnorna som skall vara hemma fortsättningsvis och utföra hemarbete. Vi vill ha en bättre värdering av arbetssituationen, och vi måste få en mätning och uppvärdering av hemarbetet. Det är verkligen på sin plats och hög tid att långtidsutredningen tar det här uppdraget på allvar. Kvinnor måste få mer makt över jobben. Det är en förutsättning för att vi skall kunna förbättra arbetsmiljön. Vi får alarmerande rapporter över hur arbetsskadorna ökar. Belastningsskadorna på arbetsmarknaden ökar ständigt, och kvinnorna är utsatta för 60 % av förslitningsskadorna. Jag är övertygad om att med kvinnors ögon kan man förändra, organisera och bli effektivare när det gäller olika detaljer ute på arbetsmarknaden. Kvinnorna måste därför få bättre och mer makt över jobben. Arbetslivsfonderna har nu fått stora uppgifter. Jag har färskare siffror än Gustav Persson som visar att man redan har kommit en bra bit på väg. Redan nu har nästan 1100 arbetsplatsprogram gjorts, vilket medför ungefär en miljard i pengar. Som flera talare har sagt, berör 60 % av de här arbetena kvinnliga arbetstillfällen. Det här är bra, men ytterligare insatser behövs, inte minst inom den offentliga sektorn. Gustav Persson hade fel siffror på det området. Av de pengar som har utdelats går bara 20 % till den offentliga sektorn och 80 % till den privata sektorn. Här gäller det att offentlig sektor verkligen skärper sig. Från centerns sida pekar vi just på vikten av att förbättra arbetsmiljön. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Ett eventuellt medlemskap i EG kommer att innebära förändringar, det är helt klart. Jag tillhör dem som ser möjligheter med ett utvidgat Europa och ett medlemskap i EG. Men jag ser också hot och nackdelar. Här är det viktigt att vi lär oss mer. Jag är ännu inte lika övertygad som Charlotte Cederschiöld om att vi vet hur lösningarna kommer att se ut. Vi måste lära oss mer, vi måste få bättre kunskap. Vi tycker att det vore på sin plats att vi skulle få ytterligare en arbetsgrupp som särskilt skall ägna sig åt hur jämställdhetsfrågorna kommer att lösas och hur vi kommer att klara demokratifrågorna. Det här är ett krav som Gunilla André och jag har i vår motion. Jag tycker att centern har följt upp detta krav i utrikesutskottets behandling. I det här läget nöjer jag mig med det. Jag måste också få lägga mig i diskussionen om den här miljonen och tycka till om den. Det är fråga om anmärkningsvärt litet pengar. Vi behöver ytterligare kunskap. Varför inte använda kvinnors lust att skaffa sig mer kunskaper om just EG frågorna? Varför inte tillsätta mer pengar för kvinnors särskilda projekt. Jag kan avslöja att centerkvinnorna har gjort en bred ansökan om ett gediget arbete som vi gärna vill genomföra. Jag tror att vår ansökan gäller ca Efter att ha lyssnat på dagens debatt gör jag tolkningen att vi bättre måste ta till vara kvinnokraften i det svenska samhället. Då först får vi en bättre kvalitet i livet. Jag kan verkligen instämma i Gustav Perssons slutord. Det är då först vi får ett bättre Sverige och en bättre värld. Fru talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom centerns samtliga reservationer i det här betänkandet. Som slutord vill jag rikta följande citat av John Steinbeck till alla mina manliga kollegor: Förmågan att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise ifrån den envise.

Fru talman! Jag förnekar inte de olika aspekterna på EG-medlemskapet och jag säger inte att det inte finns nackdelar. Men, Karin Starrin, när man diskuterar dessa frågor är man tvungen att försöka ta ställning. Man måste försöka veta vad man vill, annars kan man inte driva den politiska utvecklingen framåt. Väljer man att säga nej till EG är man faktiskt tvungen att svara på varifrån man skall ta de resurser som vi i dag använder för välfärden. Om vi skall urholka den svenska ekonomin -- vilket blir effekten av att vi inte är med i EG -- varifrån skall vi då ta de pengar som skall klara välfärden i Sverige? Det är den väsentligaste frågan, och den måste man kunna ta ställning i.

Fru talman! Det kan vara lockande att ge sig in i en debatt med Charlotte Cederschiöld om EG och om huruvida Sverige till äventyrs skulle bli mycket rikare om Sverige skulle gå med i EG. Min och miljöpartiets uppfattning är att Sverige, liksom Europa, blir fattigare för varje år. Med den miljöförstöring som pågår både i Sverige och i Europa utarmar vi de tillgångar som vi alla är hänvisade att leva på, dvs. naturtillgångarna. Om vi förde in dem i en BNP-kalkyl skulle det visa sig att vi har en negativ tillväxt såväl i Sverige som i Jag skall inte ge mig vidare in på vad som kan ha varit sant och osant i Charlotte Cederschiölds anförande. Jag skall dock nämna en sak som definitivt var osann. EG är inte liktydigt med Europa. EG är tolv stater i Europa, ingenting annat. När man säger att vi skall ansluta oss till Europa skall man klargöra vad man menar, om det är fråga om att ansluta sig till Sovjetunionen eller till EG. Man kan nämligen mena båda delarna. Jag vill också påpeka att det finns européer från Ural till Václav Havel, som är på besök här i dag, är en god europé trots att Tjeckoslovakien inte är medlem i Jag begärde ordet för att kanske något fördjupa jämställdhetsdebatten. Jag yrkar i första hand bifall till reservation 20. Där säger vi att man bör vidga jämställdhetsdebatten och inkludera politik, skola, forskning, sociala förmåner etc. i jämställdhetstänkandet och i jämställdhetslagstiftningen, naturligtvis kanske inte nödvändigtvis i det lagförslag som här föreligger, men det är bråttom att vidga jämställdhetsfrågorna. Att på detta sätt bara ta upp en del av samhället är ett exempel på den snuttifiering och fragmentering som är ganska typisk för arbetet i regering och riksdag. Men problemet med jämställdheten är, såvitt jag kan se, i första hand inte kvinnornas problem, utan männens. Det är de manliga attityderna och traditionerna som är problemet. Om detta sägs inte mycket i dagens betänkande. Männens tradition har varit makt, våld, hierarki och patriarki. Det är säkerligen delvis genetiskt betingat, men vi lever nu i en kultur som lär oss att modifiera våra biologiska instinkter. Huvudproblemet med jämställdheten är männens oförmåga och ovilja att ompröva sina traditioner. De behöver i större utsträckning anpassa sig till kvinnors arbetsmetoder. Det är två saker som under senare århundraden gjort jämställdhetsfrågorna absolut nödvändiga. Det är arbetsdelningen genom industrialiseringen och specialiseringen i samhället samt demokratin. Arbetsdelningen har lett till att män och kvinnor förekommer utanför hemmet på samma arbetsmarknad. Demokratin medför att kvinnorna skall ha samma inflytande som männen i det politiska livet. Det som har skett är emellertid att kvinnors inträde på politikens och arbetslivets område har skett på männens villkor. Kvinnorna har funnit sig i att hävda sig på männens villkor. Det är i och för sig naturligt att de duktiga och viljestarka kvinnliga pionjärerna ville visa männen att de kunde tävla med dem på mäns villkor. Men för att nu komma vidare på jämställdhetsområdet gäller det att inte bara förbättra kvinnors möjligheter att tävla i politik och arbetsliv på männens villkor. Det är dags att männen börjar anpassa sig till jämställdhetens villkor. Det gäller att civilisera männen och att få dem att förändra maktmetoder och hierarkiska organisationer. Det är inte bara en jämställdhetsfråga att civilisera männen, det är en fråga om att minska våld och maktkoncentration i samhället. Det är naturligtvis inte lätt att påverka kulturella mönster, och politikernas möjligheter är begränsade. Men vi kan göra något för att påverka attityderna. Charrity beginns at home, som det heter. Det gäller att börja hemma. Hemma är för oss politiker på politikens område. Vi kan där förändra arbetsmetoderna i det politiska arbetet. Vi måste kräva av männen att de aktivt går in för att förändra de politiska arbetsmetoderna så att de passar för kvinnorna. Sådana beslut kan vi fatta i riksdagen och i kommunfullmäktige. Det kan gälla sammanträdestider och talarordningar, det kan gälla sammansättningen av utskott och nämnder. En framstående fransk kvinnosakskvinna har sagt att full jämställdhet mellan könen har uppnåtts först då många medelmåttiga kvinnor besitter höga poster i samhället. Varför medelmåttiga kvinnor? Jo, de briljanta finns ju redan där. Det viktiga är att de medelmåttiga kvinnorna till 50 % får slå ut de medelmåttiga männen. Jag sade att den reform som i dag föreslås är ett exempel på snuttifiering. Det saknas föreskrifter på det politiska området, det saknas förslag om insatser inom den offentliga sektorn. Framför allt saknas det förslag på hur man skall kunna förändra männens traditioner och arbetsmetoder för att få ökad jämställdhet. Vi har i miljöpartiet de gröna experimenterat ganska mycket med detta. Det finns mycket att göra. Reformeringen av männen har nätt och jämnt börjat, men det har dock kommit in ett nytänkande. Allt fler män börjar förstå att jämställdhet kräver ändrade mansattityder, och det blir något för nästa riksmöte att ta itu med. Jag kan lova att miljöpartiet skall återkomma med förslag i den riktningen.

Fru talman! Charlotte Cederschiöld och jag har olika uppfattningar om vad fattigdom innebär. Vad jag menar är att vi är på väg mot ett fattigare Sverige och ett fattigare Europa därför att vi utarmar våra naturtillgångar, vi förstör vår miljö, våra hav dör omkring oss, våra barn får ökad cancerfrekvens på grund av det kemikaliesamhälle som vi lever i. På samma sätt förhåller det sig ute i Europa, i EG. Vad som kan hända om 15 år vet jag inte, men jag är djupt oroad för den ökade fattigdom i dessa avseenden som kommer att drabba människorna både i Sverige och i Europa, om vi inte snart vänder och besinnar oss när det gäller utvecklingen i samhället.

Herr talman! Vi skall nu debattera Sveriges säkerhetspolitik. Nedrustningspolitiken är ju en del av den. Det gäller utrikesutskottets betänkande nr 18. Herr talman! I reservation nr 7 föreslår centern och miljöpartiet att en nordisk parlamentarisk arbetsgrupp tillsätts för en kärnvapenfri zon. Den svenska riksdagen står enhälligt bakom tanken på en kärnvapenfri zon i Norden. Ämbetsmannagruppen som har utrett det här under ett antal år är nu färdig med sin första rapport, och utrikesministrarna har beslutat låta den ''ingå som ett led i de säkerhetspolitiska övervägandena i de respektive huvudstäderna''. Men det behövs ett brett politiskt stöd i de nordiska länderna om tanken skall kunna förverkligas. Därför är det i hög grad lämpligt att nu tillsätta en nordisk parlamentarisk arbetsgrupp för att fördjupa analysen och kunna nå fram till ett gemensamt nordiskt förslag om en kärnvapenfri zon i Norden. I reservation nr 8 föreslår vi en skärpning av Sveriges praxis när det gäller att ta emot flottbesök från atomvapenländer. En ny tanke är att Sverige skulle kunna arbeta för synsättet att passage med kärnvapen ombord inte skall betraktas som oskadlig. Den skall därmed enligt havsrättskonventionen kräva samtliga kuststaternas tillstånd. Herr talman! Under många år har centerpartiet arbetat för att befria FN-organet IAEA från den förlegade uppgiften att sprida kärnkraft över världen. Vi vidhåller kravet på ändring i IAEAs stadga i reservation nr 10. FNs generalförsamling tillsatte sitt atomenergiorgan i Wien när den allmänna meningen var att kärnkraften var en oerhört värdefull energikälla, som hela världen måste få tillgång till. Man ansåg att den var billig, säker och outtömlig. Det här var på 50 och 60-talen. Nu vet vi att man misstog sig grovt. Land efter land beslutar sig för att avveckla kärnkraften, särskilt efter Tjernobylkatastrofen. Det senaste exemplet är Spanien. Tidskriften Ny Teknik rapporterade nyligen att Spanien kommer att avbryta arbetet på de fem reaktorer som är under byggnad. Hittills har de kostat motsvarande 50 miljarder svenska kronor, och kraftsbolagen får 35 miljarder i skadestånd. Man avbryter ändå byggandet av hela det nya kärnkraftprogram som man förut har beslutat om. Det är inte rimligt att FN skall ha ett organ för att sprida en viss teknik, som dessutom är så allvarligt ifrågasatt. Nästa gång FNs generalförsamling får en rapport från IAEA bör Sverige ta initiativet till en stadgeändring. Herr talman! Vi behöver tänka över vår säkerhetspolitik i en förändrad värld. Centerpartiet föreslår en parlamentarisk utredning för att klargöra Sveriges roll. Sedan det kalla kriget har staterna i olika internationella fora, t.ex. i FNs nedrustningskonferens CD i Genève, varit uppdelade i väst och öst och i en tredje grupp. Sverige tillhör denna s.k. NN-grupp, dvs. neutral and non-allied states, neutrala och alliansfria stater. Där är majoriteten u-länder. Vi har satsat förhållandevis mycket sakkunskap och andra resurser. Vi har vunnit många u-länders förtroende och ibland kunnat medla mellan i och u-länder. Man räknar med att 80 % av världens befolkning kommer att bo i u-länderna en bit in på 2000-talet. De rika är redan i dag en mycket liten minoritet på jorden, och majoriteten i FNs generalförsamling utgörs av u-länder. Orsaken till att Sverige kunnat påverka en del i FN-sammanhang beror, tror jag, just på att vi solidariserat oss med världens majoritet, de fattiga länderna, och arbetat för en rättfärdigare världsordning. När nu väst och öst inte längre bekämpar varandra i skilda grupper håller samarbetsmönstret på att ändras. Vi är egentligen tillbaka i grundkonflikten, den mellan rika och fattiga, nord--sydkonflikten. Sveriges neutralitetspolitik och vårt oberoende av stormaktsintressen har lika stor betydelsei denna situation som under det kalla kriget. Vår neutralitet är ju sekelgammal och inget som vi uppfunnit efter andra världskriget. FN skapades en gång för fred med insikten att fred bara kan säkerställas på jorden om orättvisorna och förtrycket undanröjs. Sverige har från första början med stor entusiasm gått in för att arbeta för FNs ideal. Nu har emellertid Sverige börjat ändra policy och alltmer solidariserat sig med rikemanslägret, utan att riksdagen tagit ställning till detta. Internationella valutafonden bestämmer numera uländernas ekonomiska politik, understödd av Världsbanken. Där handhas vårt agerande sedan 1988 av finansdepartementet, inte av UD. Det är alltså finansdepartementet, och inte utrikesdepartementet, som utformar Sveriges policy när det gäller skuldtyngda, fattiga länder. Sverige har accepterat Världsbankens och Valutafondens etnocentriska överförmyndigarmentalitet. Det är alltså inte längre fråga om utvecklingssamarbete mellan likaberättigade stater. Jag ser ett otäckt mönster avteckna sig. När de rika ländernas ekonomiska intressen på olika ställen i världen hotas, kommer det alltid att finnas en Saddam Hussein att bekämpa, så att inte den rika världens överhöghet raseras. Sveriges självständiga och aktiva utrikespolitik är en tillgång. Vi har arbetat för en rättvisare värld tillsammans med andra likasinnade länder, t.ex. Zeeland. En säkerhetspolitisk utredning skulle ta upp Sveriges roll i detta nord--syd-perspektiv. Det finns också andra faktorer som hotar vår säkerhet. Trots allt tal om livsmedelsöverskott är Europa den världsdel som importerar mest livsmedel eller insatsvaror för att få fram livsmedel. World Watch Institute i Amerika uppger att världens s.k. spannmålsöverskott bara räcker i drygt 60 dagar. Rekordskörden 1990 fyllde bara på lagret med några få dagar. Kornbodarna i sydvästra USA brukas med icke uthålliga metoder så att grundvattnet sjunker med upp till 1,5 meter per år. Miljöförstöringen omöjliggör på många håll produktion av hälsosamma livsmedel. U-länderna kan i många fall behöva använda sin goda jordbruksmark till egna livsmedel i stället för att exportera foder och mat till oss. Det finns alltså all anledning att fortsätta se Sveriges livsmedelspolitik ur säkerhetsperspektiv. I FN-rapporten ''Vår gemensamma framtid'' från den kommission som Gro Harlem Brundtland var ordförande för, framhålls det att miljöförstöringen också är ett hot mot världens säkerhet. Vi för ett krig mot naturen genom att producera och hantera naturresurserna på ett sätt som inte bygger på kunskap om naturens förutsättningar. Ekonomi och ekologi måste förenas för en bärkraftig utveckling. Industriländernas spektakulära välstånd åstadkoms med produktionsmetoder som inte håller i längden och som inte är möjliga att kopiera för en majoritet av världens länder. Belastningen av föroreningar skulle bli för stor och naturresurserna skulle uttömmas. Ett exempel som brukar användas är, att om alla kineser köpte den typ av kylskåp som vi använder och körde vår typ av bilar, skulle atmosfären skadas katastrofalt. Häri ligger stora risker för konflikter mellan u-länder och i-länder. Vi kan inte kräva ekologiskt ansvar av u-länderna om vi inte är beredda att ta det själva. Omställningen till ett uthålligt produktionssätt är en inspirerande utmaning för industriländerna. När vi sluter fred med naturen och börjar återuppbyggnadsarbetet, kommer också ekonomin att blomstra. Nya investeringar behövs för att ersätta de gamla, miljöförstörande systemen. I stället för att tjäna miljarder på vapen, skulle investerare få en konstruktiv och lönsam uppgift att placera kapitalet i nya produktionssystem, som hushållar med resurser och inte skapar föroreningar eller avfall.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

Herr talman! När man hör Inger Schörling tala här får man en känsla av att Sverige ligger långt nere på aktivitetsskalan när det gäller nedrustning. Men i själva verket har Sverige i många år varit föregångsland. Tillsammans med andra har Sverige varit oerhört aktivt på nedrustningsområdet. Herr talman! Innan jag går vidare vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande nr 18 och avslag på samtliga reservationer som det har yrkats bifall till. Det har från svensk sida alltid pågått ett nedrustningsarbete i internationella fora. Det har parats med en debatt här hemma om hur stort vårt eget försvar skall vara, eller behöver vara med hänsyn till de ekonomiska möjligheter vi har och den hotbild som vi har att ta hänsyn till. Vi önskar alla att den hotbilden blir mindre, och den har väl också minskat under den allra senaste tiden. Sveriges alliansfrihet och Finlands neutralitet har också varit en stabiliserande faktor i Norden.

Det bör tilläggas i sammanhanget att vi vill ha bort alla kärnvapen. Kanske kan vi se den dagen komma. Nedrustning innebär att vi får pengar över till civil utveckling, inte minst i Öststaterna. Jag vill gärna ta Japan som ett exempel. Efter andra världskriget var landet förbjudet att upprusta. Nu är situationen annorlunda. Den civila utvecklingen har varit större och bättre än den har varit i t.ex. USA. Sverige är en alliansfri stat med en aktiv neutralitetspolitik. Det bör upprepas igen att det inte betyder åsiktsneutralitet. När det gäller frågan om de mänskliga rättigheterna har vi sagt att Sverige har rätt att inte ta hänsyn till enskilda länders suveränitet utan alltid kan ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna. Det betyder att vi så att säga bryter den nationella integritetsprincipen. Efter år av ofruktbart arbete, där rustningen inte minst i Europa har ökat i omfattning, är vi nu inne i en ny period. Europa befriar sig från arvet av sitt förflutna. Så sade regeringscheferna vid ESK mötet i Paris i november förra året. Helsingforsdokumentet 1975 kom till i en helt annan tid. Men, sade regeringscheferna i Paris, idéerna hade genomslagskraft, och de har fört oss in i en ny epok av demokrati, fred och enighet i Europa. Trots allt är det så som utskottet anför på s. 11 i betänkandet, nämligen att Europa är världens mest vapentäta kontinent. Det är med beklagande som man gör ett sådant konstaterande. Herr talman! Det är detta som nu skall ändras. Vägen är beträdd, men vi har tyvärr en lång väg att gå. Fredsrörelsens krafter kommer att behövas ännu. Det är illa om fredsrörelsen tappar stinget. Nedrustarna måste ha folket med sig. Vi kan konstatera att upprustningen i u-länderna är omfattande. Det framgår av betänkandet. Denna upprustning hindrar den civila utvecklingen. För en tid sedan hörde jag Ul-Haq -- som har skrivit UND Human Development -- säga att man i längden inte kan gå förbi denna fråga. Av massmedia framgår det att Världsbanken har tagit upp denna fråga till diskussion. Kanske inte helt officiellt, eftersom Världsbanken inte skall lägga sig i ländernas inre angelägenheter, men när man går in och säger att den offentliga sektorn skall minska, ligger det inbäddat i detta att i första hand den militära upprustningen skall minska i omfattning. Utskottet understryker detta och talar om att den civila utvecklingen är viktigare. Den får inte ställas vid sidan av den militära upprustningen. Det går inte att säga till u-länderna att de inte får ha ett försvar. Men kostnaderna för försvaret får inte bli så stora att civila uppgifter, hälsovård, sjukvård osv., får träda åt sidan. Det är ett val som måste göras. I ESK i Paris säger man att tiden nu är inne att uppfylla förhoppningarna och förväntningarna som våra folk har hyst i årtionden. Herr talman, jag skall inte citera mera -- det skulle föra för långt. Men det har varit viktigt att nämna ESK-mötet i Paris, som egentligen är ett andra möte efter det första i Helsingfors 1975. Vi vet alla att tövädret kom i och med president Gorbatjovs inträde på scenen och den s.k. Svårigheterna visade sig stora, och regionala och nationella spänningar har uppträtt. Det vore en olycka om Sovjetunionen föll sönder. Här finns det en stormakt som kan förhandla med en annan stormakt. Vid ett sönderfall vet man inte vilken situation som kan uppstå. Herr talman! Så sent som i april var en grupp framträdande internationella personligheter -- om man får uttrycka det så -- samlade i Saltsjöbaden för att följa upp Brandt-, Palme och Brundtlandkommissionernas innehåll under ordförandeskap av Ingvar Carlsson. Jag tar upp detta därför att jag tycker att det är viktigt att det dokumentet lyfts fram och därför att det faller så väl samman med utrikesutskottets betänkande. 1990's -- är värt ett närmare studium. Man föreslår att FN skall stärkas inte bara som fredsbevarande organ, utan också som fredsskapande. Man vill inskränka på vetorätten. Man vill stärka generalsekreterarens makt och stärka FNs sociala och ekonomiska insatser. Man talar om en permanent valövervakning -- en sak som också vi har tagit upp i vårt betänkande. Man vill utveckla FN-stadgan, och till slut, herr talman, föreslår man en ny konferens i San Francisco -- en parallell så att säga till den San Francisco-konferens som genomfördes i andra världskrigets slutskede -- för att ta upp FNs roll i världen och se om man kan ändra den och göra den mera offensiv. Man vill också gå vidare på vägen med fristående kommissioner på hög nivå och föreslår en sådan med uppgift att studera frågan om en utvidgning av det globala beslutsfattandet, som man säger, En annan sak som man tar upp är en utvidgning av ESK till andra regioner. Där pekar man särskilt på Mellanöstern -- vi diskuterar den också här i dag i samband med Gulfkrisen. Tänk om vi kunde få ett ESK, eller snarare ett MSK i Mellanöstern! Jag vill påminna om att ESK skapades i en situation i Europa då spänningarna var oerhört starka. Spänningarna i Mellanöstern är hårda och motsättningarna är stora. Det kanske är möjligt att skapa ett sådant organ. Det vore utmärkt, kanske en början till en fredsprocess i Mellanöstern. När jag uppehållit mig, herr talman, vid dessa dokument beror det på att det, som jag sade, tar upp många av de frågor utrikesutskottet behandlat. Det är viktigt att lyfta fram detta dokument. Det talas här, kanske också i reservationer, om upplysning, att vi skall ha mer information. Då är ett sådant här dokument alldeles utmärkt. Jag har också tagit med mig Fakta om FN, som FN förbundet gett ut. Nu har vi FN-förbundets ordförande i bänken här, och jag vill säga att detta är ett alldeles utmärkt dokument för att se vad FN gör. Detta kan vara ett svar på de framställningar som gjorts i utrikesutskottet när det gäller upplysning och information i detta avseende. Den frågan, herr talman, har varit uppe två gånger tidigare, och utrikesutskottet och sedan riksdagen har sedan skrivit till regeringen att man bör göra en analys och ge en redovisning till riksdagen i den frågan. Man har upprepat detta en gång, och vi upprepar detta nu igen. Jag vill särskilt understryka vad vi har sagt, för jag tycker att man inte från ett utskott kan nöja sig med att tiden går och det som man begär inte effektueras. Emellertid kan vi i utskottet säga att en del har hänt. ESK har skaffat sig ett centrum i Wien som skall syssla med dessa frågor. Även i FN är denna fråga uppe. Jag vill till slut säga någonting om de reservationer som kommenterats tidigare av mina kamrater i utskottet. Jag vill ta upp Gulfkriget. Det är alldeles riktigt som Bengt Hurtig säger att det var värre än någon av oss trodde. Jag tillhörde de många som begrep att man träffade inte bara militära mål, utan att det också kom att drabba enskilda. Man talar nu om att 150 000 irakier har dödats. Det drabbar nästan 150 000 familjer. Det har skett en fruktansvärd förstöring som vi nu får reda på. Man kan naturligtvis diskutera om FN gjorde rätt. Jag ber er studera vad utskottet säger på denna punkt på s. 41. Det är ord som är väl avvägda, de är vägda på våg. Det motsatte sig inte beslutet i säkerhetsrådet den anda i vilken stadgan är formulerad. Sverige försökte dra ut på denna process och göra den precis som stadgan säger: Först använder man sig av andra medel. Tillsammans med Frankrike försökte vi nå detta. När beslutet ändå kom i säkerhetsrådet måste vi som FN-medlemmar vara solidariska med beslutet. Vi skickade inte militär till området, om man inte betecknar som militär dem som skickades med sjukhuset. Det var en traditionell svensk insats som gjordes när vi skickade ett sjukhus för att hjälpa människorna där. Herr talman! Naturligtvis hade vi önskat att detta krig inte hade kommit till.

Men det har ändå utvecklats en stark aktivitet för att komma fram till en fredsuppgörelse också i den frågan. Jag hoppas att den också skall få sin lösning i FN-stadgans anda och efter säkerhetsrådets beslut.

Herr talman! Jag uppskattar mycket av det Evert Svensson sade. Jag uppfattade att han delar mycket av de funderingar som många har när det gäller Förenta nationernas säkerhetsråd och dess handlag i denna konflikt och i upptakten till den. I vår motion har räknats upp en del av de ifrågasättanden som görs internationellt. Även tankegångarna i utskottet pekar på att det kan finnas tveksamheter. Utskottet säger, och alla partier har godtagit den formuleringen, att militära tvångsåtgärder aldrig tidigare tillämpats och att man därför inte kan karakterisera det valda tillvägagångssättet som oförenligt med stadgans anda. Det tolkar jag för min del så att man med viss ansträngning skulle kunna förena handlingssättet med andan i kapitel 7 åtminstone, men att det mycket väl kan strida mot bokstaven. Det är allvarligt nog. Det förs en internationell debatt, och frågorna har också diskuterats på konferensen i Saltsjöbaden. Mot bakgrund av vad Evert Svensson nyss sade tycker jag att anspråket vi hade på att man skulle ha kunnat uppdra åt regeringen att verkligen initiera en kritisk debatt i syfte att stärka FN borde ha bifallits.